Herr talman! Man har påpekat att jag kanske gjorde mig skyldig till en felsägning när jag gratulerade de här båda länen eftersom jag lär ha sagt Norrbotten och Västerbotten. I och för sig kan jag ju gratulera Västerbotten, men avsikten i detta sammanhang var att gratulera Norrbottens län och Västernorrlands län då det mesta av utspelet gäller dem. Jag skall inte ta upp någon diskussion med herr Jönsson i Ingemarsgården. Vi brukar ha våra trivsamma uppgörelser på hemmaplan, och jag förmodar att vi kommer att mötas under den kommande valrörelsen. Som en förklaring till vad jag sade med anledning av herr Jönssons kommentar rörande regeringsutspelet vill jag säga några ord. Herr Jönsson sade att det inte är fråga om någonting nytt och att satsningen inte betyder så mycket, och det var med detta som riktlinje som han försökte argumentera i sin kommentar till vad som ägde rum i fredags. Jag för min del tycker tvärtom att det rör sig om resultatet av en ny giv på lokaliseringsområdet och att hela Norrland har anledning att glädjas. Jag hoppas också att jag gjorde fullt klart att vi förväntar att man fortsätter efter de nya riktlinjerna och att övriga Norrlandslän då kommer mera i blickpunkten beträffande industrilokaliseringar. Det är väl det som vi i första hand är ute efter. Det skulle vara mycket intressant att ta upp ett resonemang om skogsbruket och dess arbetskraftsbrist samt om den satsning man nu är beredd att göra i form av ökade bidrag till skogsvårdsåtgärder. Det är utan tvivel riktigt att denna satsning företas. Jag vill bara kort och gott framhålla att den grundläggande orsaken till dagens arbetskraftsbrist inom skogsbruket ändå torde vara att man inom skogsbruket har en så fruktansvärt dålig sysselsättningsplanering, om det över huvud taget finns någon planering alls. En annan orsak till bristen är tvivelsutan den gamla arvssynd som det svenska skogsbruket än i dag bär på, nämligen att man ända fram till våra dagar på ett, jag tvekar inte att säga det, upprörande sätt har misshandlat arbetskraften. För åtta—nio månader sedan var planeringsrådets medlemmar ute och åkte i östra Jämtland. Vad var det vi då fick veta i diskussionerna med de ansvariga kommunala myndigheterna? Jo, vi fick besked om att det i kommunen i fråga skulle avskedas 20—30 skogsarbetare. Det var som en följetong under hela resan och gällde alla kommuner vi besökte. Utan vidare kastade man ut arbetskraften. Samhället fick ta hand om den. Vi får väl inte förundra oss över att dessa människor, som behandlades på det sättet av sina arbetsgivare, sökte sig ut till andra sysselsättningar i andra delar av landet.

Jag har utan att ta upp någon större debatt på den punkten ändå velat anföra detta. Jag tror nämligen att det är en riktig analys av dagens arbetskraftsläge inom svenskt skogsbruk.

Herr talman! Det är mycket bra att inrikesministern är överens med oss om att det slakteri som är planerat i Luleå inte får någon sysselsättningsmässig effekt för Tornedalen; jag tror att vi är rätt nära sanningen då. När det gäller utbildningen i Tornedalen och över huvud taget har jag precis samma uppfattning som inrikesministern — det gäller givetvis hela min grupp —, nämligen att utbildning är det väsentligaste man kan tänka sig. Det är inte den jag har ifrågasatt, utan vad jag har velat få belyst är vad som skall hända inom regionen, om all ungdom som utbildar sig i huvudsak inte har något annat att välja än beredskapsarbeten och skyddad sysselsättning, d. v. s. temporära åtgärder. Det är den frågeställning jag velat dra fram, men jag har inte ifrågasatt utbildningen; den skall utan tvivel stå på ett plan för sig. Det talas om arbete, trygghet och utveckling. Jag besöker rätt ofta den region som jag tidigare har bott i och ser utvecklingen där, ser flyttbussarna gå bara åt ett håll. Där är man verkligen skeptisk när det gäller innehållet i den deklarationen.

Herr talman! Statsrådet Holmqvist berörde vad han erfarit när han besökte den kommun uppe i Tornedalen som f. d. riksdagsman Grym tillhörde.

Det är just detta som har inträffat för oss i Norrbotten. Vi har fått så många löften, vi har varit så optimistiska, men nu är vi inte optimistiska inför allmänt hållna välvilliga tal, även om de hålls av statsråd. Både Kramfors och Luleå är optimistiska och hoppas på 300 nya arbetstillfällen. Båda kan inte fortsätta att vara optimistiska så lång tid, ty besked måste väl ges, och 300 arbetstillfällen är mycket för vilkendera av dessa orter det än gäller.

Det är vad som är kvar när man har skalat av presskonferensen i Luleå.
Herr talman! Jag tror nog att herr Petersson i Gäddvik får fundera litet mer häröver. Det ges sysselsättning, bl.a. i Luleå, även genom tillkomsten av den charkuterifabrik som jag nämnt i interpellationssvaret. Det har talats om att 125 personer kan beredas sysselsättning där. Vi vet visserligen att företaget kommer att lägga ned viss tillverkning i Boden, men totalt sett blir det ändå en ökning av antalet arbetstillfällen. Åtminstone den ökningen bör herr Petersson i Gäddvik alltså redan i dag räkna med, och sedan hoppas jag att ännu fler arbetstillfällen kan sättas upp på kontot.

Herr talman! Det har väckt ett berättigat uppseende att regeringen lämnat utan avseende en framställning från Stockholmskommittén för dr Billy Grahams Europaoffensiv om att på ett angivet antal platser i Sverige få anordna TV-sändningar med länköverföring från Tyskland. Sändningarna avser icke att utnyttja det ordinarie TV-nätet och heller icke att nå de enskilda hemmen. Man önskar endast till ett begränsat antal stora lokaler i Sverige få ordna en överföring via TV:s reservlänk, så att den församlade publiken där kan följa utsändningen från Billy Grahams möten. Hela arrangemanget finansieras genom enskilda gåvor. Dr Grahams över hela världen kända och erkända verksamhet är garanti nog för ett värdefullt program. Ett stort antal andra europeiska länder har lämnat sitt bifall till liknande framställningar. Den svenska regeringens vägran att bifalla framställningen kan omöjligen motiveras med det svenska radio-TV monopolet, då redan trots detta viss radioöverföring förekommer via telefonnätet till tjänst för sjuka och ensamma. Då det är angeläget att klarhet vinnes beträffande möjligheterna att använda den extra TV-länken för sändningar av här angiven och liknande art anhåller jag om kammarens tillstånd att till hans excellens herr statsministern få ställa föliande fråga: Vill Ers Excellens lämna kammaren en redogörelse för de principer som tillämpas vid meddelande av tillstånd att använda TV:s reservlänk för överföring av sändningar från utlandet?

Herr talman! Förutsättningarna för den politiska balansgången mellan kommunisterna å ena sidan och de övriga politiska partierna å den andra har under efterkrigstiden varit ganska gynnsamma för socialdemokraterna i Sverige. Vid den balansgången har händelserna utomlands spelat en inte oväsentlig roll. Namnet Tjeckoslovakien kan man inte undgå att nämna. Händelserna där har haft inflytande på utvecklingen även här hemma. I viss mån, ehuru mindre, gäller detta fjolåret men i ännu högre grad tiden för ett tjugotal år sedan.

I fjol upprepades, som vi alla vet, tragedin i Tjeckoslovakien, och följden blev på nytt att kommunisterna tappade röster och även vid det tillfället ungefär hälften av det dåvarande röstetalet, cirka 6 procent. Mot bakgrunden av denna utveckling för kommunisterna har socialdemokraterna kunnat lägga sin politik närmare de övriga partiernas politik och undvika extrema utspel. Steget mellan socialdemokraterna samt centern och folkpartiet har därigenom blivit kortare, även om meningarna som vi mycket väl vet stundom gått starkt isär. Den omständigheten att socialdemokraterna i väsentliga stycken kunnat och även velat lägga sin politik tämligen nära centerns rågångar har lett till att centern inte varit utan inflytande i samhället. Detta har inte endast gällt under 1950-talets koalition utan också därefter. Självfallet är ett partis inflytande avsevärt större i regeringsställning än utanför. Bl. a. finns då tillgång till alla de statliga utredningsmöjligheterna. De påpekanden som gång efter annan gjorts om oppositionens handikapp i detta avseende är helt välgrundade. Det är ganska förklarligt att det inflytandet vi finner oss kunna utöva vanligen inte har formen av ett direkt bifall till våra motioner. Tvärtom — de brukar avslås för att emellertid inom kort läggas fram i en proposition, ofta i något förändrad form men med enahanda grundinnehåll. Det är inte alldeles ovanligt att man först kallar våra förslag för överbud och inte så långt därefter gör dem till regeringsförslag. Vi är inte ledsna för det — tvärtom. Huvudsaken är att vi kan få till stånd en samhällsutveckling som så långt det är möjligt överensstämmer med våra linjer. Den omständigheten att större uppslitande politiska strider i stort sett har kunnat undgås beror, såsom jag nyss nämnde, på att socialdemokraterna fört en tämligen moderat politik och undvikit utmanande förslag. Men även på vårt håll har vi undvikit sådant som kunde betraktas som utmanande, sam tidigt som vi hållit fast vid våra åskådningar. Det tycks faktiskt vara så att meningsmotsättningarna inom svenska folket undan för undan har tonats ned. Kan man egentligen tänka sig någon mera glädjande och lyckosam utveckling inom ett folk? Välståndsutvecklingen i vårt land är naturligtvis en frukt av samarbete mellan alla slags krafter. Det är inte svårt att besvara frågan vem som i dag bygger upp vårt samhälle: det är varje arbetande enskild människa, det må vara i hög eller låg ställning. Det är de arbetande grupperna vi har att tacka för våra framsteg. Politikerna vill å sin sida gärna peka på utvecklingen och tala om de stora skillnaderna mellan förr och nu, men framgången skulle omöjligen kunna uppnås utan de arbetande krafternas förtjänstfulla insatser liksom det skulle bli kaos utan en styrande hand. Socialdemokraterna har haft en lång regeringstid, och man får ibland höra att vi har dem att tacka för nästan allt det positiva som hänt under denna tid. Men det är inte sant att allt det positiva som skett blivit verklighet tack vare socialdemokratin. Mycket av framstegen i vårt land har kommit dem helt förutan, en del t.o.m. trots att detta parti suttit vid makten. När vi talar om utformningen av vårt samhälle gäller det framtiden — den närmaste men också den därefter följande, så långt vår förmåga att skåda framåt räcker. Vi är på väg in i en ny tidsålder, med nya mål och nya metoder. Mycket är bra, men en del av det gamla duger inte längre. Vi står inför en omdaningsperiod som omfattar allt och alla i samhället. Det är en omdaningsperiod för näringslivet som måste följa med i de framsteg som tekniken gör, till största delen tack vare en ökad forskning. Det är en omdaningsperiod för utbildningen som innebär radikalt förändrade möjligheter inte minst för de unga människorna och särskilt då för dem som vuxit upp under blygsamma ekonomiska förhållanden. Gamla konventioner får i betydande grad ge vika för nya moralbegrepp. Nya generationer frigör sig i stor utsträckning från det förflutnas traditioner och från den förnöjsamhet som är bra men som också har en negativ sida, så till vida att den inte manar till djärva steg framöver. Det är en omdaningsperiod i solidaritetstänkandet där jämlikhetskravet ställs i förgrunden. Människan kommer att sättas hårt på prov i jämlikhetstänkandet, i en tid då man kräver att alla som har det sämre ställt skall få det bättre — och det inte bara inom vårt lands gränser utan världen över. Vi kan fråga oss, när vi nu står inför en ny epok: Har vi målen klara för oss? Jag är inte övertygad om det, och jag är inte heller övertygad om att så har varit fallet under de senaste decennierna. Jag klandrar ingen särskilt härvidlag; vi är alla i stort sett lika ansvariga för vad som har hänt och vad som inte har hänt. Har de styrande i samhället ordentligt tänkt igenom, och jag skulle vilja säga också i parlamentarisk ordning utrett, hur samhället bör se ut i framtiden? Jag syftar inte på en så avlägsen tidpunkt som år 2000 eller ännu senare — vi är nog inte tillräckligt mycket av fjärrskådare för att begrunda de sakerna — men låt mig säga att det skulle gälla en tidsperiod på tio eller tjugo år. Har vi gjort klart för oss hur människan bör arbeta, var hon skall bo och leva, var hon skall ha sin fritid? Nej, handen på hjärtat — många gånger har det nog i stället blivit så, att samhället i efterhand fått ingripa för att lösa de problem som uppstått därför att det i långa stycken saknats planering eller vad jag skulle kunna kalla målsättning. För att detta inte skall framstå som kritik mot ett särskilt parti upprepar jag att vi härvidlag är ungefär lika ansvariga. Jag är övertygad om att vi i dag måste sätta oss ned och fundera över dessa problem. Här måste en brett sammansatt översyn komma till stånd. Dessutom har vi behov av en genomgripande och kontinuerlig framtidsforskning på dessa gebit för att vi skall få klart för oss om de olika tänkbara utformningar samhället kan erhålla också går att genomföra. Vi bör även göra klart för oss hur vi själva vill utforma det framtida samhället. Vi får inte bli tagna på sängen i fortsättningen. Vi ser i dag hur lätt det uppstår konflikter mellan olika mål och medel. Den ena handen vet ofta inte vad den andra gör, och då blir konsekvensen att människan får sitta emellan. Titta exempelvis på miljöfrågorna i hela deras vidd och inte bara på vad vi har kallat den yttre miljön, d.v.s. den som tar sikte på buller, föroreningar i luften, i vattnet o.s.v. Titta även på den inre miljön eller den s.k. sociala miljön, som berör stress inom arbetslivet och i andra sammanhang. På den tid det var svårt att över huvud taget klara försörjningen förelåg inte stora möjligheter att syssla med miljön. Å andra sidan var då behovet av miljövård ojämförligt mycket mindre. Men under ganska många decennier har det funnits både behov av miljövård och även resurser för att åstadkomma lösningar. Ett annat exempel är statsmakternas åtgärder att under de senaste decennierna flytta folk till ett fåtal tätortsregioner. Har man i tid tänkt på vilka verkningar en sådan politik får i både storstadsområden och glesbygder? Anade man vilka bostadsoch trafikproblem m.m. i de större tätorterna som därigenom skulle uppkomma? Vad skall man för övrigt säga om hela vårt trafikväsende i dag, där ett riksdagsbeslut från 1963 utgör en hörnpunkt. Stora delar av järnvägsnätet läggs ned, och på sträckor om tiotals mil har tågen helt slutat att stanna. Bil jettpriserna höjs gång på gång, och trafikvolymen minskas och övertas av bilismen även där det tekniskt är möjligt att alltjämt använda järnvägstransporter. Nåja, detta är en sak, men vad som här är väsentligt är att man kan konstatera att trängseln på våra gator i storstäderna framför allt och även på somliga vägar blivit rent av olidlig. En översyn av 1963 års beslut samtidigt med en mera allmän planering av användningen av olika trafikmedel synes vara behövlig. I det sammanhanget bör lokaliseringen av nya platser för arbete, bostad och fritid tas upp. Detta är en mycket stor fråga.

Så ett par ord om dagens situation i ekonomiskt avseende o. s. v. Den ekonomiska världskonjunkturen är övervägande god, ja, man kan väl säga utomordentligt god i stort sett. Det är klart att det då är en relativt tacksam uppgift att svara för regeringsinnehavet, låt vara att även en situation som denna innefattar bekymmer; den s.k. överhettningen kan vara ett nog så besvärligt problem. Hur annorlunda ter sig inte situationen i dag jämfört med åren 1966 och 1967 och med början av år 1968! Det syntes klart i vårt land under dessa år bl.a. då arbetslöshetssiffrorna var våldsamt höga. I sådana tider är det av allra största betydelse vilken regering ett land har. Vår neutralitetspolitik har sedan länge mötts med ett såvitt jag förstår i huvudsak odelat förtroende utomlands. Den vanliga definitionen av neutralitetspolitiken har formulerats så, att den innebär alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Jag har nästan alltid brukat göra vissa tillägg: Det räcker inte med bara alliansfrihet, det behövs mer. Vi måste bereda oss på att kunna hävda denna neutralitet både med en krigsmakt och med en försörjningsberedskap. Vi får helt enkelt inte, om vi skall betraktas som neutrala, ställa oss i beroende av andra länder i fråga om vare sig vapen eller livsmedel. Vi må sedan vara hur alliansfria vi vill; detta räcker ändå icke för neutralitet. Inom eller utom våra gränser får vi, om vi vill vara neutrala, inte heller vidta åtgärder som försvårar eller kanske till och med skulle kunna omöjliggöra för oss att vara neutrala i en skärpt situation. Detta som jag nu nämner har jag betraktat och betraktar alltjämt som ovillkorliga förutsättningar för att neutralitetsdeklarationen skall tas på allvar. Någon ändring av vår allmänna utrikespolitiska målsättning har inte skett. Det har heller inte ifrågasatts att någon sådan ändring skulle vidtas. Sverige har inte, till skillnad från exempelvis Schweiz, ansett att neutraliteten utgör ett hinder för medlemskap i internationella organisationer med politiska syften. Tvärtom har vårt land aktivt engagerat sig i internationella sammanhang för att medverka till utjämning av motsättningar och bidra till lösningar av konflikter — allt naturligtvis i syfte att försöka skapa fredligare former för samlevnaden mellan folk och stater på vår jord. Denna neutralitet har också gjort att människor från vårt land har kunnat anlitas i skilda sammanhang för att söka komma till rätta med svåra internationella problem. Vi skall inte tro att vi har så förfärligt stora möjligheter därvidlag, men vi kan dra ett strå till stacken, vi är skyldiga att göra det och vi gör det också. Hur vår utrikespolitik skall utformas beror — det har sagts många gånger tidigare — på oss själva, på de organ som grundlagsenligt har att fatta politiska beslut. Hur avhängiga vi än är av vår utrikeshandel och våra förbindelser i övrigt med främmande länder kan vi inte tillåta ett annat land att utöva inflytande på hur vi skall ordna våra politiska relationer med omvärlden.

Herr talman! Remissdebatter brukar ju i stor utsträckning röra frågor om konjunkturutsikter och om penningoch finanspolitiska åtgärder. När jag nu inte närmare går in på sådana saker beror det ej endast på det faktum, att vi ännu får vänta någon vecka på konjunkturinstitutets höstrapport och därför inte har ett tillräckligt brett underlag för en sådan debatt, utan också därpå att det inte dröjer så länge innan vi här i kammaren får tillfälle att föra en ordentlig ekonomisk debatt. Jag vill bara ta upp en sak som herr Hedlund ti digare nämnde, nämligen den rekordhöga räntenivå som vi har. Vi är anhängare av en rörlig ränta, men detta innebär inte att den huvudsakligen skall röra sig uppåt. Den höga räntenivån är en följd av internationella omständigheter. «På grund av en bristande internationell organisation har det blivit en kapplöpning i räntehöjningar mellan de olika länderna, och det vore orimligt om en sådan skulle få fortsätta. Utlåningsräntor på uppåt 10 procent, som vi nu har i vårt land, är orimliga i längden. Herr Hedlund påminde nyss om att från svenskt håll framhållits vikten av att man internationellt gör något åt saken. Jag vill instämma med herr Hedlund om vikten av att den svenska regeringens representanter inte underlåter något tillfälle i internationella sammanhang för att få till stånd en överenskommelse, som sätter stopp på denna fullständigt ohållbara kapplöpning i räntehöjningar mellan de olika länderna. Jag skulle vilja ta upp frågan om Nordek, som också herr Hedlund berörde. Det verkar nu som om det vore klart att vi under den förhandlingsperiod som nu väntas inte kommer att nå fram till någon lösning såvida inte extraordinära åtgärder vidtas. Jag tycker att man på olika håll i de nordiska länderna har en alltför statisk syn på den nordiska ekonomiska unionen. Man säger, att om ett land får en fördel, måste detta innebära att något annat land blir lidande. Jag vill inte förneka att man givetvis måste ha den nordiska solidariteten i blickpunkten när man löser denna fråga, men vad man förbiser är de oerhört stora utvecklingsmöjligheter som själva tillkomsten av en nordisk ekonomisk union skapar. Man borde ta lärdom av tullförhandlingarna i GATT, den s.k. Kennedyronden. Så länge de nordiska länderna där uppträdde var för sig, behandlades de som små stater och hade svårt att få sina intressen tillgodosedda. Men när man fattade det oerhört viktiga beslutet, som jag tycker skulle vara en förebild för nordiskt samarbete över huvud taget, att ha en gemensam nordisk förhandlingsdelegation, då upptäckte de andra länderna helt plötsligt att det inte längre var fråga om småstater. Det var fråga om en ekonomisk stormakt, en av de fem ekonomiska stormakterna vid dessa internationella förhandlingar, EEC:s största kund, större än USA och dubbelt så stor som Storbritannien. Eftersom jag är övertygad om att den sämsta lösning ett land kan få inom Nordek ändå kommer att vara bättre än den bästa lösning det kan få utanför Nordek, tycker jag att det ligger i alla nordiska länders intresse att inte försumma det historiska tillfälle som den nya förhandlingsomgången innebär. Här ligger en stor uppgift för vår nye statsminister. Jag vill gratulera herr Palme till statsministerposten. Det finns ju gränser för de politiska välgångsönskningar som en företrädare för oppositionen ger till en statsminister, men när det gäller den här frågan önskar jag honom verkligen framgång i hans arbete. Jag har tidigare väckt en interpellation om att man skulle manifestera det svenska intresset genom att skapa en särskild grupp med representanter för regeringsparti och opposition. Jag hoppas att jag snart skall få ett positivt svar på denna interpellation. Herr talman! Eftersom vi om ett par timmar i denna kammare kommer att ha en interpellationsdebatt om aktuella utrikespolitiska händelser, skall jag inte beröra dem annat än med två korta konstateranden. Det är klart att utformningen av den svenska utrikespolitiken måste bestämmas av oss själva och alltså avgöras av de beslut som fattas i våra demokratiska institutioner, av vilka riksdagen är den främsta. I den senast aktuella diskussionen, som gäller Vietnam, har också utan tvivel så skett. Men desto mer angeläget är det att regeringen vid varje tidpunkt uttrycker den svenska ståndpunkten på ett sådant sätt, att det inte finns någon anledning till missförstånd. Det andra jag vill säga gäller situationen i Mellersta Östern, som uppenbarligen är mycket allvarlig. Kärnpunkten i konflikten där upplever jag på följande sätt: För det första är det en klar och av Förenta nationerna fastslagen målsättning att Israels folk har rätt att leva i fred under tillräckliga garantier för att denna fred inte skall störas. För det andra pågår sedan många år i flera av arabstaterna en medveten och intensiv bearbetning av opinionen som syftar till att utplåna den israeliska staten. Också om enstaka uttalanden från israeliskt håll kan ge intryck av att man där syftar till någonting utöver självständighet, trygghet och säkerhet för Israels folk, är det enligt min mening inget som helst tvivel om att konfliktens djupaste rot ligger i vissa arabstaters förintelsepropaganda gentemot Israel. Det är därför omöjligt för Israels regering ensam att skapa de förutsättningar som skulle kunna leda till att konflikten biläggs. Det vore också felaktigt att i detta sammanhang lägga huvudansvaret på Israel. Det väsentliga i saken är att de ledande stormakterna kan övertyga Israels hätska motståndare om att Israels bestånd och frihet är en oundgänglig förutsättning för fred i Mellersta Östern. Herr talman! Den politiska aktiviteten har ökat kraftigt i vårt land under de senaste åren. Det märker vi på att fler och fler begär att vi skall komma ut i landet och diskutera politik. Vi finner i de politiska partierna ett ökat personligt engagemang. Den socialdemokratiska partikongressen i höst hade föregåtts av en mycket betydande rådslagsverksamhet. Folkpartiets kongress, vårt landsmöte, som samlas i nästa vecka, har att behandla ett omfattande politiskt material som är resultatet av Samråd 69, vilket engagerat tusentals libe raler över hela landet i ett aktivt politiskt programarbete. Denna nya aktivitet är så mycket mer glädjande som det för några år sedan fanns de som trodde att det skulle kunna vara svårt att få de många människorna intresserade för samhällsfrågorna. Man präglade begreppet >»servicedemokrati> och sade att samhällslivet nu blivit så invecklat, att det bara var tekniska och ekonomiska experter som kunde genomskåda sammanhangen och påverka utvecklingen. Man sade att politikernas uppgift bara var att se till, att det tekniskt-ekonomiska samhällsmaskineriet tillhandahöll varor och tjänster, och för övrigt i stort sett att varje valår begära en fullmakt av väljarna för att få fortsätta sitt arbete. Däremot skulle det vara allt svårare att för de många människorna beskriva de tekniskt invecklade politiska frågorna. Man sade: »Ideologierna är döda>. Det fanns väl en del aktiva politiker som med avund såg tillbaka på de politiska fejderna för ungefär 50 år sedan, när allt verkade så enkelt och stridslinjen gick mellan å ena sidan dem som ville försvara och bevara det gamla privilegiesamhället och å andra sidan dem som ville ha lika rösträtt och en allmän demokratisering. Men vad som hänt under senare år är att många människor, särskilt unga människor, har börjat ifrågasätta den primära målsättningen för samhällsarbetet. De är inte så intresserade av tekniska detaljer, utan de vill påverka den politiska färdriktningen. Frågor om krig och fred, om en mänskligare miljö, om en mer rättvis fördelning av välståndet har blivit avgörande. Torsten Ekbom har i dagarna givit ut en bok, som har det något egendomliga namnet En galakväll på Operan. Han skildrar ett läge där politikerna blivit teknikens fångar, och jag citerar honom: »Modellerna blir självändamål, en fristående teknologi som effektivt skärmar av alla moraliska aspekter på den verklighet som analyseras. Tekni kern får en känsla av absolut ansvarsfrihet, som smittar av sig på politikerna som fattar besluten.> Det är en utveckling i den riktningen som måste förhindras. Vi har fått lära oss att det inte räcker med en höjd levnadsstandard. Jag tror att Sven Fagerberg har gjort oss en stor tjänst genom att gång på gång framhålla att målsättningen måste vara inte bara en höjd levnadsstandard utan en bättre livsnivå. Det är klart att vi inte kan slå av på takten i strävandena att öka de ekonomiska tillgångarna — de behövs för att vi skall kunna reformera; reformer kräver resurser. Och även om vi talar om »värden som inte kan mätas med pengar» behövs det stora ekonomiska tillgångar om de skall kunna förverkligas. Det förhållandet att flertalet människor i Västerlandet kan uppleva åtminstone en relativ trygghet och materiell välfärd är naturligtvis ett storslaget framsteg, som har möjliggjorts av en väldig ökning av de ekonomiska resurserna. Vad det gäller är att med större skärpa och målmedvetenhet än hittills välja de metoder vi använder för att öka de ekonomiska tillgångarna på ett sådant sätt, att de inte står i strid med andra förhoppningar och målsättningar. Att uppnå en bättre livsnivå är inte bara att öka den genomsnittliga inkomsten per invånare. Dit hör t.ex. vakthållning kring de andliga värdena. Detta har i folkpartiets partiprogram uttryckts på följande sätt: »De andliga och etiska värden som kristen kultur och humanism skapar skall bevaras och aktas som omistliga grundvalar för ett gott samhälle.> Dit hör också att välståndet är rättvist fördelat, att inte betydande grupper blir eftersatta eller att minoriteter glöms bort. Dit hör medborgarnas möjligheter att själva påverka sin livssituation, deras medbestämmande och trivsel i arbetet. Dit hör en yttre miljö för att bevara oersättliga värden och skydda människor mot försämring i luft och vatten. Dit hör trygghet för äldre människor, så att de kan ge sig ut på gator och vägar utan att riskera överfall och omänsklig behandling. Därför kan inte vi som arbetar för ett mänskligare samhälle inskränka målsättningen till att endast gälla en ökning av bruttonationalprodukten.

Vi är beroende av ökade ekonomiska resurser för att nå våra målsättningar, men den politiska målsättningen har en bredare bas: Vi måste arbeta för en bättre livsnivå, ett mänskligare samhälle. I det sammanhanget vill jag rikta en fråga till statsministern. Vi blev alla alarmerade över det narkotikamissbruk som spred sig i vårt land, och vi var angelägna om att göra allt som stod i vår förmåga för att hejda detta missbruk. Medel beviljades för ändamålet, och det uträttades mycket som var av stort värde. Som ett led i kampanjen har vissa organisationer givit ut ett studiematerial som heter »Narkotika; det handlar om människor». I artiklar i Dagens Nyheter observerade jag hård kritik mot det materialet. Man menade att det helt förfelade sitt syfte och snarare kunde verka i motsatt riktning. MHF :s ordförande, regeringsrådet Klackenberg, riktade mycket hård kritik mot det. Jag skaffade mig detta material, och jag vill gärna fråga statsminister Palme, om han tycker att en upplysning om farorna och riskerna med narkotikamissbruk skall ges på det sätt som här har skett. På s. 37 i detta material sägs det om vissa undersökningar som gjorts: »Dessa undersökningar tycks ganska klart motsäga några av de fördomar som spritts genom t.ex. massmedia — att det skulle vara fråga om en ”epidemi” och att ”vem som helst kan drabbas” eller att ”hasch är inkörsporten till svårare missbruk”. I det sista fallet kan man lika gärna säga att rökning, skolkning, alkoholbruk eller att ha saknat en ”bästa vän” är sådana inkörsportar.» Nu är det klart att man ur ett material kan citera avsnitt som råkat bli olyckligt formulerade. Jag finner det därför angeläget att ta några fler citat för att visa att detta inte är en enstaka sak. »Narkomanen skiljer sig från den alkoholberoende bara därigenom att han använder en illegal drog. Det är en juridisk skillnad som endast får en social betydelse — någon social-medicinsk skillnad finns inte> — alltså mellan bruk av alkohol och bruk av narkotika. Man tycks bortse från det fruktansvärda beroende, som ganska snart uppstår vid ett narkotikabruk, och de mänskliga tragedier som därav följer. »Då t.ex. narkomanens symtom, i stor utsträckning, är betingade av felaktigheter i själva samhällsstrukturen kanske morfinsprutan här måste jämföras med en förändring av de sociala faktorerna.» På s. 103 säger man: »Vi vet att många ungdomar prövat på narkotika — främst hasch. De känner därför ganska väl till hur preparat som dessa verkar. De har med andra ord fått en erfarenhet som många vuxna inte har och de har alltså själva kunnat konstatera att en del av den information de fått varit felaktig. Det är då helt naturligt att de frågar sig om de vuxna medvetet ljuger för dem och i så fall varför.» Detta är ett sätt att ta på detta oerhörda samhällsproblem, som jag känner mig upprörd över. Jag antar att statsministern delar min uppfattning Vi har från folkpartiets sida under det senaste året bedrivit ett intensivt programarbete för att utmejsla och fördjupa den liberala synen på väsentliga samhällsproblem. Det är ett arbete som bygger på den frisinnade och liberala idégrunden, en utveckling av gamla liberala tankegångar om självständiga människors fria samarbete och ansvarstaganden.

Vi har sagt att det är naturligt att man i den offentliga förvaltningen verkligen får ett samrådsförfarande genom företagsnämnder och grupper. Men det är klart att kravet på ökat inflytande på beslutsprocessen inte bara gäller arbetslivet. Det är i minst lika stor utsträckning fråga om inflytande på bebyggelseplaneringen och utformningen av nya samhällsområden. Härvidlag finns det mycket stora problem. Med ett så omfattande planeringsarbete, med så långa perioder och med hänsyn till de stora resurser som krävs är det svårt att verkligen låta medborgarna få ett inflytande över sin närmaste omgivning. Man har emellertid prövat detta system i en kommun i Stockholmstrak ten, och jag tror att man måste kosta på sig de besvär och utgifter som är nödvändiga för att medborgarna skall få en större chans att påverka sin omgivning. För strävandena att åstadkomma en närdemokrati spelar också länsdemokratin en roll. Jag vet att man på socialdemokratiskt håll inte är så begeistrad i länsdemokratin; man framställer den gärna så att det här är fråga om att överflytta viktiga funktioner från primärkommunerna till regionala organ. Vad det i själva verket gäller är emellertid att överflytta en del uppgifter från centrala statliga organ och statliga länsorgan till nyorganiserade och utvidgade landsting, som då också på ett helt annat sätt kan bli föremål för offentlig uppmärksamhet och insyn. Det är alltså ett steg i decentraliserande riktning. Jag har, herr talman, nu bara nämnt några enstaka punkter ur de samrådsrapporter som föreligger inför vårt landsmöte. De präglas alla av en strävan att länka samhällsutvecklingen så, att inflytandet i samhället sprids och den känsla av vanmakt som kan bli resultatet av de växande enheterna inom offentlig förvaltning och inom näringslivet motverkas. Genom en förbättrad demokrati på alla områden motverkar man sociala gruppers isolering och klyftor mellan olika samhällsgrupper. Detta är en viktig aspekt också på jämlikhetsfrågorna. Men självklart är att de åtgärder som krävs för att förverkliga ett mera rättvist och socialt ansvarsmedvetet samhälle måste sättas in på en rad olika politiska fält. Det gäller t.ex. skattefrågorna; jag skall inte gå in på dem, eftersom fru Nettelbrandt kommer att beröra dem senare i debatten. Det gäller vidare Norrlandsfrågorna, som också behandlas i ett annat sammanhang. Jag vill här stanna vid utbildningsfrågorna. Jag tycker det är glädjande att det nu råder enighet om att vi måste göra stora satsningar på vuxenutbildningen under de kommande åren. Det är för oss inom folkpartiet inte något nytt krav; vi har under hela 1960-talet, som inneburit en så kraftig förbättring av ungdomens utbildningsmöjligheter, pekat på de behov som vuxenutbildningen ställer och fört fram en rad reformförslag. Skälen för en sådan politik är många och välkända. Vi måste utjämna utbildningsklyftan mellan generationerna — det är ett enkelt rättvisekrav. Vi måste ge människor ökade möjligheter att utveckla sitt yrkeskunnande i takt med de snabba förändringarna inom näringslivet. Med en stigande allmän utbildningsstandard stiger också människornas anspråk på en yrkesmässig förnyelse, d. v. s. deras behov av den stimulans som det är att ta itu med nya arbetsuppgifter. Vi måste använda utbildningen — delvis inom arbetsmarknadspolitikens ram — för att ge de ekonomiskt svaga grupperna möjlighet att förbättra sin ställning. Allt detta kräver givetvis stora resurser. Även om man åstadkommer ganska tillfredsställande studiesociala anordningar för äldre, medför studier i vuxen ålder ofta betydande problem för den enskilde och hans familj. Ett studiesocialt stöd förutsätter naturligtvis betydande finansiella insatser från statsmakternas sida. Men jag tycker att det är angeläget att också stimulera fram andra finansieringskällor. Redan i dag är det många företag som gör en betydande satsning på vidareutbildning. För att ytterligare stimulera en sådan satsning borde man genom ändringar i skattelagstiftningen ge företagen möjligheter att göra avsättningar till utbildningsfonder som kan utnyttjas av de anställda för vidareutbildning. Man har inom Industritjänstemannaförbundet nyligen fört fram likartade förslag. Där tänkte man sig att de nuvarande investeringsfonderna skulle kunna användas också för utbildningsverksamhet. Givetvis kan man pröva den tanken. Jag tror dock att det vore bättre att ha särskilda fonder för det ändamålet. Herr talman! Nu kanske en och annan säger att det inte betyder så mycket vad ett liberalt oppositionsparti sysslar med — den socialdemokratiska partikongressen har ju enligt regeringspartiets uppfattning löst praktiskt taget alla problem och definitivt bestämt hur det skall bli i det här landet under de närmaste tio åren. De som uppmärksamt har följt den socialdemokratiska partikongressen har fått den uppfattningen, att riksdagen egentligen är en ganska betydelselös inrättning. » Vad göras skall är allaredan gjort» — på den socialdemokratiska partikongressen. Naturligtvis har man inte någon anledning att kritisera det socialdemokratiska partiet för att det söker förankra partiets framtida politik i sitt högsta beslutande organ. Så är fallet inom alla partier, och för vår egen del kommer vi att på vårt landsmöte i nästa vecka försöka dra upp riktlinjerna för vårt partis politik inför 1970-talet. Men det man kan kritisera i fråga om den socialdemokratiska partikongressen är att en hel del gamla förslag, bland dem många som ursprungligen väckts inom oppositionen, presenteras som helt nya — gamla förslag blev som nya när de slogs in i ett kongresspaket. Men det är en detalj; det mest oroande med den socialdemokratiska kongressen var de monopolanspråk beträffande politiska idéer och förslag som där framställdes. Visserligen är socialdemokratin ett stort parti, men den representerar dock bara ungefär hälften av nationen, och de krav, åsikter, idéer och förhoppningar som oppositionen representerar kan inte bara viftas bort med några hånfulla glosor. På kongressen fick vi höra att oppositionen inte bör befatta sig med utrikespolitik. Utrikesministern uttryckte det så här: »Onekligen är det så att man blir djupt oroad varje gång företrädare för oppositionen talar utrikespolitik. Om de nu en gång skall syssla med politik så föredrar man avgjort att de ägnar sig åt inrikespolitik. Då kan de inte skada landets intressen — på sin höjd sina egna partier.» Oppositionen bör alltså inte diskutera utrikespolitik. Men också på inrikespolitikens område vill socialdemokraterna frånkänna oppositionen konstruktiva insatser och gärna monopolisera debatten för egen del. Det ter sig ganska egendomligt inte minst mot bakgrund av den intensiva idédebatten inom den liberala rörelsen. Tre programgrupper har under året arbetat inom folkpartiet över hela landet. Där behandlas flertalet av de väsentliga problem som diskuteras i den socialdemokratiska jämlikhetsrapporten, och en hel del annat därutöver. Den som läser de dokumenten skall finna en grundläggande överensstämmelse på en rad punkter i fråga om målsättningen, men han skall också finna viktiga principiella skiljelinjer i uppfattningen om hur visionen av ett mänskligare samhälle skall kunna förverkligas. De liberala programmen utgör ett reformalternativ. De anvisar en annan väg att uppnå mål som i många fall är gemensamma. Jag vill här kort beröra en viktig skiljelinje vad gäller statsmaktens roll i det ekonomiska livet och hur man bäst skall förverkliga kravet på de enskilda människornas inflytande. Men först skulle jag vilja säga några ord om den socialdemokratiska mytbildningen angående den sociala liberalismens syn på marknaden och statsmakten. Det sägs inte sällan från socialdemokratiskt håll — vi såg det nyss i en artikel i tidskriften Tiden — att man inom folkpartiet hyser en blind tilltro till marknadskrafterna och en motsvarande ovilja till statliga eller andra typer av ingrepp och stimulansinsatser. Detta är naturligtvis en fullständig vrångbild av våra strävanden. Den sociala liberalismens idé, som utvecklades redan i slutet av förra seklet och som vidareutvecklades i vårt land framför allt av Bertil Ohlin för över 30 år sedan, byg ger på den grundläggande uppfattningen att statsmakten är ett instrument genom vilket gemensamma målsättningar och värderingar kan förverkligas. Detta gäller också för det ekonomiska livet. Genom lagstiftning och olika typer av ekonomiska stimulansinsatser — arbetsmarknadspolitik, lokaliseringspolitik, en aktiv konjunkturpolitik — bör statsmakterna reglera de villkor som det enskilda näringslivet arbetar under. Genom att förändra och utveckla dessa ramar kan man åstadkomma den samordning man vill ha mellan kravet på en ekonomisk effektivitet å ena sidan och uppfyllandet av en rad andra centrala sociala och miljömässiga målsättningar å den andra sidan. Marknadsekonomin är en metod. Vi menar att den är en sällsynt effektiv metod att inom dessa ramar utveckla ett dynamiskt näringsliv, men den är inte ett samhällssystem. Marknadsekonomin förutsätter en liberal ramhushållning, om man skall kunna få trygghet och en bättre levnadsnivå. Den innebär insatser från det offentligas sida, annars fungerar den inte på ett acceptabelt sätt vare sig man ser den från ekonomiska eller från sociala utgångspunkter. Mycket av den kritik som vi riktat mot regeringen gäller i själva verket att den gjort för litet när det gäller att förändra ramarna eller att utveckla nya och därmed framgångsrika sociala insatser. Miljöfrågorna, som herr Hedlund här berörde, är ett typiskt exempel. En av de verkligt allvarliga bristerna i dagens miljöpolitik är ju att vi inte har en offentlig och klart redovisad riksplanering av markutnyttjandet, som skulle kunna ligga till grund för en företagslokalisering vilken i ökad utsträckning tar miljöpolitiska hänsyn. Jag behöver inte här påminna om det oerhört långa dröjsmålet med att lösa problemet med Vindelälven, för att ta bara ett exempel. Det är detta förhållande, att det inte finns en sådan gemensam plan, som leder till problem när det gäller utnyttjandet av kusterna för industrilokalisering. Ett annat område där det behövs väsentligt mera generella stimulanser är Norrlandsfrågorna. Jag skall som sagt inte ta upp dem till närmare granskning här, men jag vill säga att det är mycket bra med selektiva insatser — de behövs — men att det också behövs generella åtgärder. Vi har från vårt håll väckt tanken på att man beträffande den nya arbetsgivaravgiften — som inte har någonting med socialförsäkringar att göra utan är en ren löneskatt, som går direkt till statskassan — skulle kunna överväga att ta bort den när det gäller Norrland. Det skulle alltså vara en generell stimulans, som skulle vara nyttig även för de företag som inte får någon direkt fördel av de selektiva insatserna. Det finns också andra tankegångar, som herr Wedén förde fram i sitt 13-punktsprogram, t.ex. en översyn av fraktsatserna.

Det sistnämnda är ju en sak som har fått förnyad aktualitet i den socialdemokratiska debatten. Jag vill understryka att jag inte här talar om statliga engagemang av lokaliseringspolitiska eller andra skäl, som vi är överens om, och inte heller talar jag om en helt socialistisk ekonomi — det är väl ingen inom socialdemokratin som nu vill förespråka en sådan. Jag talar om en sorts statskapitalistiskt system, någon sorts »marknadssocialisering», som vi nu tycks vara på väg mot — visserligen bara några steg. Men jag läste häromdagen att man i tidningen Folket hade sagt, att det är egendom ligt att man från oppositionen inte har opponerat sig så mycket mot den socialdemokratiska näringspolitiken. Det socialdemokratin har gjort skulle bara vara början — den kommer att kraftigt expandera. Finansminister Sträng lär ju enligt ett referat i tidningarna ha givit uttryck för den uppfattningen att vad stort sker det skall ske tyst. Vi har alltså att från det socialdemokratiska partiets sida se fram mot en målmedveten ökning av det statliga inflytandet över näringslivet. Man menar att man skall uppnå en hel del genom detta ökade statliga engagemang, denna kraftiga ökning av den statliga företagssektorn. Man menar att det skall bli ökad trygghet för den enskilde, större medinflytande, mera rationell skötsel, bättre varor, större hänsynstagande till konsumenternas behov, bättre balans mellan skilda regioner, ökat hänsynstagande till den yttre miljön, större socialt ansvarstagande mot de anställda och en del annat. Det är inte småsaker som man utlovar. Men det kan inte förnekas att det är otillfredsställande att man inte får veta hur alla dessa förträffliga målsättningar skall uppnås, sedan man genomfört det eftersträvade statsinflytandet. Det är så mycket mer otillfredsställande som de statliga företag som faktiskt finns sannerligen inte har levt upp till dessa höga mål — i många fall har de inte ens lyckats klara de rent ekonomiska uppgifterna. Jag undrar om det ens finns goda teoretiska förutsättningar för att ett sådant statskapitalistiskt system skulle kunna fungera. I praktiken finns under alla förhållanden vägande och avgörande invändningar. Först och främst skulle det innebära en enorm utvidgning av statsmaktens uppgifter och makt. En väl fungerande marknadsekonomi som ger förutsättningar för ett inflytande för den enskilde förutsätter decentralisering och en klar rollfördelning och balans mellan olika samhällsinstitutio ner och företag. Statsmakten har ju som jag tidigare har påpekat stora möjligheter att genom olika generella styrmekanismer påverka företagen och t.ex. stärka konsumenternas ställning. Men påtager man sig dessutom rollen som producent i stor skala, eller går in med representanter i de stora industriföretagens styrelser, är det ingalunda säkert att man på samma sätt har möjligheter att hävda dessa kontrollerande och övervakande uppgifter. Jag är också rädd för att en statlig företagsbyråkrati av mycket stort format skulle växa fram, med de risker för politiska beroendeband och förbindelser som detta medför, vilket sannerligen inte bidrar till att öka den allmänna insynen i företagen. Även om det officiellt är tänkt att företagen skall arbeta som enskilda enheter kommer de politiskt ansvariga med all säkerhet att göra interventioner av olika slag, som mycket väl på längre sikt kan stå i strid med en klok hushållning. I detta sammanhang vill jag framhålla att jag har observerat ett uttalande av statsrådet Wickman på den socialdemokratiska partikongressen. Han tog upp frågan om de statliga representanterna i de stora företagens styrelser och sade, att han inte tar ställning till om man generellt skall gå in för en sådan lösning. Det pågår en utredning, och man väntar på dess resultat. Men han betonade att för den händelse man skulle ha statliga representanter i de stora företagens styrelser, så måste de få en särställning. Han sade: »De måste stödjas av en statlig organisation, som gör deras insatser effektiva.

Vi tror inte på detta. Vi tror att det är en felaktig väg att gå. Om nu socialdemokratin skall fortsätta på den inslagna vägen tror vi att den valt fel. Vi menar att man genom en kombination av statliga raminsatser och en kraftigt utvecklad företagsdemokrati för de anställda ger mycket större möjligheter till ett decentraliserat system, som i sin tur är till fördel för såväl löntagare som konsumenter. Herr talman! Jag skall avsluta med att säga att vi för fram en liberal reformpolitik som ett alternativ till en utveckling i socialistisk riktning. Den politik vi framlägger är till sin grund reformistisk, den bygger på en stark tilltro till den enskilda människans förmåga, ansvarsvilja och solidariska samverkan med andra. Vi misstror en stark maktanhopning på några få händer och vänder oss därför såväl mot enskild som statlig maktkoncentration. Jag behöver inte säga att vi också misstror de läror som finns på annat håll än inom regeringen, läror som försöker ge intryck av att man med en enda väldig revolution eller socialisering skulle kunna lösa vår tids fundamentala moraliska, sociala och ekonomiska problem. Att bygga för ett mänskligare samhälle enligt den socialliberala modellen är en mer tidsödande men också mer verklighetsnära metod som väljer sina medel i trohet mot de mänskliga villkoren. Jag skulle vilja citera vad Jan-Magnus Fahlström skrivit i Dagens Nyheter i polemik mot Torsten Bergmarks revolutionära appeller: >Jag kan inte se någon annan väg än att med tusen små åtgärder försöka begränsa de starkares möjligheter att sätta sig på de svagare och därmed gradvis öka jämlikheten. Jag är inte marxist och inte revolutionär utan bara reformist. Men jag vägrar att erkänna att jag därför skulle vara mindre radikal — i kravet på varje människas frihet från exploatering.» Så långt Jan-Magnus Fahlström. Jag vill för min del instämma i dessa ord. I det socialliberala samhälle jag ser fram mot finns det plats för hundratusentals frivilliga insatser i organisationer och på arbetsplatser, en levande medverkan av människor i alla åldrar och sysselsättningar.

Herr talman! Den politiska utvecklingen under många år har av människorna upplevts såsom mycket dramatisk. Dramatiken har just under de senaste månaderna, eller t.o.m. under de senaste veckorna, känts mera omedelbar än vi tidigare varit vana vid. Det har onekligen funnits dramatiska inslag, men å andra sidan har inte så mycket hänt att vi utan vidare har rätt att tala om ett nytt politiskt läge. På kort sikt har inte regeringens attityd förändrats, och det har inte skett någonting som tyder på en markant nydaning av dess politik.

De onyanserade och hårda angrepp på näringsliv och företagare som förekommit är heller inte någon politisk nyhet. Vi är knappast längre ovana vid angrepp av det slag som förekom på den socialdemokratiska partikongressen, där t.ex. SAF kallades arbetarens störste fiende. Detta torde vara en naturlig följd av den propaganda som den socialdemokratiska regeringen själv använt sig av senast under 1968 års valrörelse. När regeringen med finansminister Sträng i spetsen är beredd att fullfölja en skattepolitik som leder till skärpt = fastighetsbeskattning, skärpta marginalskatter, skärpt förmögenhets-, arvsoch gåvoskatt torde heller inte många ögonbryn behöva höjas. Ingen hade väl trott att den socialdemokratiska regeringen skulle i grunden ändra sin skattehöjningspolitik. I det längre perspektivet är emellertid situationen något annorlunda. Den socialdemokratiska partikongressen, mästerligt iscensatt av sina regissörer, uppfattades av många människor som en första antydan om vad enpartistaten kan innebära. En massiv, nästan kvävande politisk nyhetsförmedling och ett enormt uppbåd av regeringsledamöter som avgav förklaringar inför den socialdemokratiska kongressen mötte oss. Man fick ibland ett intryck av att den svenska väljarkåren uteslutande bestod av människor som tillhör det socialdemokratiska partiet. De politiskt valda församlingarna, vare sig det gällde riksdag eller kommunala församlingar, skulle tåligt få vänta på besked om hur samhällsutvecklingen skulle drivas av det makthavande partiet, inte bara i princip utan även i dess enskilda detaljer. En ny partiledare utsågs också, men den kalamiteten inträffade att många människor trodde att det var den socialdemokratiska kongressen, som också utsåg statsminister. Den socialdemokratiska skatte-, socialoch socialiseringspolitiken gavs en ny språklig dräkt vid kongressen. Vidare höll utrikesministern ett tal som både av den inrikespolitiska opinionen och av andra länder uppfattades som en nyorientering av den svenska neutralitetspolitiken. Dessa händelser kan inte undgå att göra intryck. De antyder en långsiktig förändring inom svensk politik. I ett tal på partikongressen fastslog visserligen herr Palme att det socialdemokratiska partiet, den s.k. rörelsen, skulle fortsätta på den väg som man en gång slagit in på. Han betonade den internationella solidariteten, den expansiva ekonomiska politiken, behovet av en näringspolitik som tryggar full sysselsättning och balanserad utveckling och även en demokratisering av det ekonomiska livet. Det utlovades också fortsatta reformer på utbildningens och socialpolitikens områden. Trots detta tal känner emellertid många människor osäkerhet inför det politiska dagsläget. Det finns en osäkerhet om vart den politiska utvecklingen håller på att leda oss. Det finns en osäkerhet om vilka som är den socialdemokratiska politikens slutgiltiga mål och om vilka medel man ämnar tillgripa för att uppnå dessa mål. Människor frågar sig vilket det socialdemokratiska partiets och därmed regeringens program egentligen är. Många tycker sig se ett program som regeringen och socialdemokraterna talar om och handlar efter men som inte är publicerat och distribuerat. Jag medger gärna att majoritetspartiet aldrig förnekat att man har en socialistisk vision. Unga socialdemokrater svävar inte på målet när de talar om denna vision, och statsminister Olof Palme har många gånger uttryckt sig tydligt nog. Men det är inte genom de enskilda åtgärderna tagna var för sig som regeringens politik oroar utan det är genom det mönster där enskildheterna passar in som pusselbitar. En av statsminister Olof Palmes huvudteser har varit att 1970-talets samhälle kommer att kräva en än starkare statsmakt än hitintills, men samtidigt säger sig regeringen vilja öka utrymmet för det personliga medinflytandet för de enskilda människorna i arbetslivet och även i politiken. Hur går nu denna ekvation ihop? Hur kan man genom att öka makten åt de socialdemokratiska politikerna, åt regeringen, åt statsråden och åt tjänstemännen inom de centrala förvaltningarna skapa ett större utrymme för medinflytande för vanliga människor? Ja, man kan inte göra detta eftersom den indirekta demokratin med samhällsutvecklingens gång visar sina svagheter. inflytande både över samhällsutvecklingen och över sin egen situation — vare sig det gäller enskilda företagare, arbetare eller tjänstemän — måste man skapa nya former för direkt inflytande. Man kan ibland fråga sig om den diskussion, som förts på arbetsplatserna, verkligen till sin rätta innebörd observerais av regeringen, nämligen så att de anställda inte bara skall beredas ökad insyn i företaget utan även själva skall få vara med och bestämma om hur deras arbete skall utformas. Det är inte som jag ser det en diskussion om hur ombudsmän och politiker på de anställdas vägnar skall besluta utan om hur de själva enskilt, som medlemmar av mindre grupper, skall få ett direkt inflytande. Regeringens förmyndarmentalitet går inte ihop med vårt krav på en accelererad demokratiseringspro Cess. Regeringen har också aviserat en skattereform. Det började med att jämlikhetsutredarna med Alva Myrdal i spetsen beredde vägen genom att tala om behovet av skattehöjningar. I jämlikhetens namn skulle dessa skattehöjningar drabba inkomsttagare med över 20 000 kronor i årslön för att bidra till finansieringen av skattelindringar för låginkomsttagarna. När sedan finansminister Sträng fick överta problemet vågade han inte gå så långt som Alva Myrdal ville, men finansministern har dock utlovat skattehöjningar för familjeinkomster över 30000 kronor. På samma gång har finansministern emellertid själv konstaterat att Sverige har världens högsta skattetryck och att det finns ett behov av att minska skattebördan för de enskilda. Mot denna bakgrund ter det sig onekligen minst sagt motsägelsefullt att man nu föreslår en ytterligare skärpning av skatten för mellangrupperna i samhället. Men man nöjer sig inte med detta. En höjning av skatten på förmögenhet, på arv och på gåvor har inte bara antytts utan även utlovats för att stilla kraven hos de radikala vänstergrupperna. Att en höjd fastighetsbeskattning i samband med 1970 års fastighetstaxering kommer att föreslås har länge varit bekant. De hundratusentals människor som äger sin egen bostad och de hundratusentals jordbrukare som för sin utkomst är direkt beroende av avkastningen på sin jordbruksfastighet skall alltså få en ytterligare skattebörda. Helt naturligt har också detta skapat oro. Finansministern har själv konstaterat att den svenska valutareservens avtappning kommit att rymma ett element av kapitalflykt, och han har inte förnekat att det finns ett direkt samband mellan våra minskade valutatillgångar och den högskattepolitik som regeringen bedrivit. Då valutaregleringen ytterligare skärptes i september i år skrevs det i dagspressen om panikstämning bland de människor som ägde ett kapital — man frågade inte om utan när man skulle flytta till Schweiz. Något liknande stod i Veckans Affärer. Dessa uttalanden gällde inte bara några få personer, några som hade möjlighet att omgående flytta från landet även om detta varit allvarligt nog. Nej, det allvarligaste är att kapitalflykten också avser vanliga människor som lärt sig att spara, konsumera och kanske även leva utomlands därför att de mist förtroendet för regeringens ekonomiska politik. Man är helt naturligt också orolig över utvecklingen på näringspolitikens område. Företagarna är en mycket stor grupp här i vårt land. Men när regeringen — eller låt mig i detta fall säga socialisterna — talar om näringslivet vill man personifiera näringslivet med några hundra storföretagare. Det blir ju en bild som inte alls överensstämmer med verkligheten. Vi har hundratusentals enskilda företagare i vårt land, och deras rätt till inflytande över sin egen arbetssituation, över sin ekonomiska situation och även över samhällsfrågorna måste också uppmärksammas. Åtskilliga är de medlemmar av rege ringen som under flera år talat om ett långtgående förstatligande. Några jättelika socialiseringsingrepp har visserligen inte gjorts, men man fortsätter på den inslagna vägen. Apoteksväsendet har föreslagits bli förstatligat, och en statlig läkemedelsindustri skall skapas. Kravet på ett förstatligande av affärsbankerna eller av hela kreditväsendet har visserligen avvisats av den socialdemokratiska partikongressen — eller rättare sagt av Gunnar Sträng — men kravet på ökat statsinflytande över banker och kreditmarknad blev tillgodosett. Regeringen har aviserat ett lagförslag om statlig representation i affärsbankernas styrelser. Ingen vet ännu hur detta tekniskt skall genomföras och ingen vet vilka befogenheter dessa representanter eller kommissarier skall ha. Som ledamot av riksbanksfullmäktige måste jag fråga mig vad detta skall betyda för riksbankens fria ställning som ledare av penningpolitiken i vårt land. Vi måste helt enkelt ställa frågan om detta är inledningen till en etappvis genomförd socialisering av kreditväsendet. Det finns också anledning att säga några ord om vårt mycket höga ränteläge. Jag vet att det till stor del är ett resultat av den internationella konkurrensen när det gäller kreditgivning och räntor. Men det är också ett resultat av regeringens oförmåga att få till stånd en samverkan mellan sin finanspolitik och sin penningpolitik. Regeringen har därför en skyldighet att både på det internationella planet och det nationella, inrikespolitiska planet verka för att vi får till stånd ett långt mera normalt ränteläge än det som regeringens politik har etablerat. För några dagar sedan gav finansministern enligt tidningsreferat på ett avslöjande och pregnant sätt uttryck för sin syn på socialiseringsfrågorna. Han sade att han av gammalt hade den uppfattningen att man skall socialisera när det är nödvändigt att göra det men man skall inte prata därom på gator och torg. Och så fortsätter finansministern: Varje gång vi socialiserar vidgar vi vårt inflytande utan att tala så mycket om det. Detta ger mig anledning att ställa två mycket konkreta frågor till statsminister Olof Palme: 1) Anser också statsminister Palme att man skall socialisera men inte tala så mycket om det? 2) är herr Palme beredd att här inför riksdagen lämna en redogörelse för inom vilka områden hans parti vill vidta socialiseringsåtgärder, låt mig säga under de närmaste fyra åren? Det finns också andra metoder än direkta statsingripanden som stärker regeringens makt. Förslaget om skapandet av ett förvaltningsbolag, till vilket makten över en stor del av de statliga företagen skall centraliseras, är ett av dessa exempel. Detta förvaltningsbolag blir ett konglomerat av företag från olika industrigrenar utan någon direkt organisk samhörighet. Men det enda som direkt kan motivera förslaget är att det är ett led i socialdemokratins strävan att vidga och stärka statens kontroll över näringsliv och företagsamhet. Men detta har ju ingenting att göra med det andra problem som jag tog upp, fördjupad demokrati. Det har ingenting med vidgat medinflytande att göra; tvärtom minskar det medborgarnas möjligheter till insyn och medinflytande. Den mycket olika utveckling på arbetsmarknaden inom olika regioner i vårt land som ägt rum har också, tror jag, lett till att många människor just inom de mindre gynnade områdena eller mindre gynnade näringarna fått anledning att känna osäkerhet och oro. Jag tänker naturligtvis då först på skogslänen, där man på vissa orter har en högre arbetslöshet nu än vid motsvarande tidpunkt förra året. Även detta föranleder mig att ställa min fråga. Vi har under årens lopp kunnat se hur socialdemokratin försvurit sig åt en s.k. rörelseskapande arbetsmarknads politik på samma gång som man har hävdat den s.k. solidariska lönepolitiken. Nu har regeringen skisserat ett nytt program på detta område med regionpolitiska åtgärder. Men de regionpolitiska åtgärder som regeringen nu kommit med sammanfaller i stor utsträckning med vad vi från moderata samlingspartiet och oppositionen som helhet krävt under de senaste åren. För att det inte skall råda något missförstånd på denna punkt och för att vi inte bara skall tro att detta uttalande från regeringen är allmänt löfte, vill jag fråga: Är regeringen också beredd att snabbt vidta konkreta åtgärder för att realisera det skisserade programmet och inte bara försöka använda det som en politisk luftballong? Den äldre arbetskraftens möjligheter att hävda sig på dagens arbetsmarknad, som kännetecknas av kraftiga rationaliseringar, har uppenbarligen blivit mindre och mindre. Personliga tragedier inträffar allt oftare för äldre som blivit arbetslösa. Man ställer nästan omänskliga krav på dem. Man kräver att de skall bryta upp från invanda miljöer, att de skall företa långa, tröttsamma resor för att kunna upprätthålla ett nytt arbete och att de skall undergå en många gånger mycket besvärlig omskolning. Detta kan ju inte fortgå i längden. Någonting måste göras för att vi skall få in den socialpolitiska aspekten på dessa arbetsmarknadsproblem mera än hittills. Det är en linje som vi i moderata samlingspartiet har drivit och även i fortsättningen kommer att driva. Det är också bakgrunden till att vi bl.a. föreslagit att äldre, svårplacerad arbetskraft skall kunna erhålla förtida pension, t.ex. från 63 års ålder. Vi har också sagt att när man uppnår 67 års ålder skall i dessa fall pensionsbeloppet inte behöva reduceras. I början av oktober månad — jag tror att det var några timmar innan statsrådet Aspling höll sitt anförande inför den socialdemokratiska partikongressen — Överlämnade riksförsäkringsverket en utredning om reformerad förtidspensionering till socialdepartementet. Riksförsäkringsverket har i denna utredning tagit upp vårt förslag om den äldre arbetskraften. Ja, man har t.o.m. sträckt sig litet längre genom att föreslå möjlighet till direkt förtidspensionering av äldre arbetskraft. Man anser således att invaliditet av något slag inte längre skall vara den enda grunden för förtidspensionering. Det är med stor tillfredsställelse vi inom moderata samlingspartiet noterar att riksförsäkringsverkets inställning sammanfaller med vår egen i denna fråga. Vår förhoppning är naturligtvis att den äldre arbetskraftens problem åtminstone till en del med det snaraste skall kunna mildras. Många människor känner också osäkerhet inför vad som händer på gator och torg. Man känner en otrygghet till liv, lem och egendom. Den grova kriminaliteten tycks fortsätta att öka. Här är det fråga om vad samhällsutvecklingen gör med människorna och vad socialdemokratin gjort med samhällsutvecklingen. Det måste bli ett stort problem, som bör stå i centrum för uppmärksamheten. Därför är det anmärkningsvärt att partiledaren Olof Palme i sitt tal vid den socialdemokratiska partikongressen över huvud taget inte berörde dessa frågor. Det är grovt ensidigt att tala om trygghet i ett samhälle där många äldre människor inte vågar gå ut efter mörkrets inbrott. Det har helt enkelt »gått fel» någonstans i ett samhälle där medborgarnas säkerhet mot övergrepp nonchaleras av de styrande eller på sin höjd ägnas ett ganska förstrött intresse. Det är bra att vi här i landet har en debatt om hur brottslingarna skall kunna återinpassas i samhället, men det är djupt otillfredsställande att inte tillräcklig uppmärksamhet ägnas åt den fundamentalt viktiga frågan om hur vi bättre skall kunna förhindra brott och skydda laglydiga medborgare. På skolväsendets område har 1960 talet varit ett experimenterandets decennium. Kursplaner har avlöst varandra, och propositioner med förslag till genomgripande förändringar har varje år lagts på riksdagens bord. Jag vill gärna säga att mycket av vad som har skett har inneburit förändringar till det bättre — det finns ingen anledning att förneka det. Många förändringar har vi också varit helt överens om. Men det har också hänt att regeringen har genomdrivit sina förslag med en omotiverad brådska och mot en ofta klar remissopinion. Inte heller har experimentverksamheten på utbildningens område kommit att motiveras av enbart pedagogiska intressen — den har också haft en politisk bakgrund. Utbildningspolitiken har formats mot bakgrund av ett socialistiskt samhällsideal; något annat vore väl underligt eftersom Olof Palme har varit utbildningsminister under så många år. Olof Palme har många gånger talat om detta mål i jämlikhetsdebattens populära termer. Det har talats om kvoteringar mellan kön, utbildningslinjer o.s.v. för att åstadkomma en fördelning mellan eleverna som stämmer överens med den verklighet som Olof Palme och det socialdemokratiska partiet upplever. På den kongress som jag flera gånger refererat till presenterade herr Palme sitt senaste hugskott på utbildningens område. Han föreslog att alla elever efter avslutad mellanskoleutbildning ger sig ut i förvärvslivet, att de efter en tids yrkesarbete genomgår en ny period av utbildning, att de därefter åter ger sig ut i förvärvslivet för att sedan genomsgå ytterligare en utbildningsperiod o.s.v.

Frågan är därför helt enkelt om herr Palme fortfarande är beredd att stå bakom den formulering som han använde, eller finns det en annan och bättre sanning bakom detta uttryck? I detta sammanhang vill jag också säga något om vad regeringen kanske betraktar som en petitess — de privata skolorna. Jag tycker mig kunna märka att de privata skolorna inte passar in i socialdemokratins utbildningspolitiska vision, och det är väl därför som de systematiskt kvävs ekonomiskt. Jag tror att Sverige är ett av de få länder där möjligheterna till en alternativ utbildning så starkt skurits ned. Därför bör regeringen tänka om på denna punkt och öka i stället för minska bidragen till privatskolorna. Låt mig sedan, herr talman, gå över till det utrikespolitiska fältet. Det råder ingen tvekan om att man även på det området känner oro över tendenserna. Jag vill med andra ord göra en kommentar till skandalen Torsten Nilsson och hans olika uttalanden om den svenska hjälpen till återuppbyggnadsarbetet i Nordvietnam. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med en närmare redogörelse för de många pinsamma steg som har tagits i denna historia. Utrikesministern har också lovat att senare i dag lämna en ingående redogörelse för hur hans uttalanden och agerande skall tolkas. Men några saker finns det anledning att erinra om. Utrikesministerns agerande har uppfattats som en blandning av vad han har sagt och vad han medvetet har underlåtit att säga, vad han har läst ur sina manuskript och vad han har underlåtit att läsa upp. Det intrycket fick man tydligt när tidningarna och världsopinionen efter utrikesminister Nilssons tal vid den socialdemokratiska partikongressen försökte få reda på vad han menat. Av Torsten Nilssons uttalande vid partikongressen kunde ingen få någon annan uppfattning än att den materiella hjälpen till Nordvietnam skulle börja genast eller senast den 1 juli nästa år. Det innebar således att man inte hade för avsikt att vänta till dess stridshandlingarna i Vietnam upphört. Denna tolkning stod oemotsagd under flera dagar, och den låg till grund för nyhetsförmedlingen i Sverige och i utlandet. Att utrikesministern senare försökte skylla på journalisterna har av många uppfattats som ett försök till undanflykt. Man kan ifrågasätta om utrikesministern förstod vilken allvarlig lek han hade gett sig in i. Utrikesministern försökte sedan skyla över sin fadäs genom en hörnartikel i Dagens Nyheter. Men även denna var mångtydig. Han försökte också skylla på riksdagens statsutskott, enligt vilket man skulle kunna genomföra hjälpinsatser i Vietnam innan stridshandlingarna upphört. Men utrikesministern borde ha upplyst att detta uttalande gällde humanitär hjälp, som dessutom borde gå över Röda korset. Detta hade ju inte något som helst att göra med bidrag till återuppbyggnadsarbetet i Vietnam mitt under brinnande krig. Utrikesministern underlät också att framhålla att utskottet aldrig talat om Nordrespektive Sydvietnam i just detta sammanhang, utan endast använt uttrycket »Vietnam»> för att i hjälphänseende kunna jämställa de båda parterna. Nästa etapp på vägen blev herr Geijers och utrikesutskottets försök att vid sitt besök i Amerika lämna en förklaring till vad som skett och undanröja de uppkomna missförstånden. Härefter tog också den nye statsministern vid och försökte understryka vår neutralitetslinje. Slutligen reste herr Nilsson själv till Amerika för att klara ut vad han sagt. Det är naturligt att vi med spänning väntar på en fyllig redogörelse för innehållet i de säkerligen många samtal som utrikesministern borde ha haft vid sitt besök bl.a. i Amerika. Även om vi hoppas att den mängd av dementier och framställningar som gjorts av herrar Geijer, Palme och Nilsson i någon mån skall förta intrycket av att Sverige inte varit konsekvent i sin utrikesoch neutralitetspolitik, kan vi inte komma ifrån att skadan åtminstone då det gäller USA var skedd redan i och med det första uttalandet. I en intervju med statsminister Palme i amerikansk TV talades det dess värre om den svenska utrikespolitiken som »halvneutral». Om vår neutralitetspolitik i andra länder uppfattas på detta sätt, måste ett svårt utrikespolitiskt misstag ha begåtts. Men det finns också en annan sak i denna historia som jag vill erinra om, nämligen att det var först sedan man i USA visat missnöje med regeringen Palmes utrikesminister som regeringen och utrikesministern började leverera nya versioner av vad utrikesministern menat. Med andra ord: inför en stormakts oro och ovilja blev regeringen den här gången mjuk i knäna.

Herr talman! Låt mig emellertid beträffande denna fråga göra följande summering: Vår neutralitetslinje har vi själva bestämt, och det skall vi göra även i framtiden. Det ankommer på oss att genom våra uttalanden och handlingar vinna omgivningens respekt och förtroende. Svensk neutralitet är inte fastlagd i något statsfördrag eller i internationella konventioner. Den förutsätter ej åsiktsneutralitet. Den förutsätter emellertid på samma gång måttfullhet och balans i vårt utrikespolitiska agerande. Enskilda medborgare och grupper av medborgare måste ha rätt att uttrycka och verka för sina åsikter även i frågor som rör andra länders förhållanden. Däremot är det oundgängligen nödvändigt att vår officiella utrikesledning inte låter inrikespolitiska bedömningar bestämma innehållet i utrikespolitiska ståndpunktstaganden. Det är därför riktigt att beteckna hans excellens utrikesministerns agerande som en skandal, när han för att knipa inrikespolitiska poäng handlar så att vår neutralitetsvilja ifrågasätts av andra länder. Tiden är nu mogen att begära klarspråk från regeringen på hela det politiska fältet. Inom moderata samlingspartiet vill vi ha besked om regeringens långsiktiga intentioner. Vi har tolkat den socialdemokratiska partikongressens politiska diskussion som en anvisning till regeringen att intensifiera den politik som snabbare leder samhällsutvecklingen i socialistisk riktning. Är det, herr Palme, riktigt eller är regeringen i dag beredd att dämpa sina ambitioner på detta område? Herr talman! Vi ser en samhällsutveckling som innebär en alltmer markerad centralisering och maktkoncentration i statens hand. Man kallar det för att stärka samhällets resurser. Man motiverar det med ord som »ökat medborgarinflytande> och »fördjupad demokrati». Vi ser också en samhällsutveckling med ett än tyngre skattetryck som i främsta rummet får bäras av mellaninkomsttagarna, av tjänstemännen, av företagare och akademiker men också av stora arbetargrupper. Detta innebär definitionsmässigt en ytterligare skärpt progressivitet. Vi ser vidare en samhällsutveckling där näringslivet i allt högre grad skall kontrolleras eller direkt ägas av staten. AP-fondernas omotiverat snabba tillväxt leder till en fortlöpande socialisering av kapitalmarknaden. Genom lagstiftning kommer nu statstjänstemän och politiker att placeras i olika företags styrelser med början hos bankerna. även här talar man om ett motiverat samhällsinflytande, om jämlikhet och demokrati. Vi ser alltså en samhällsutveckling som vi inom moderata samlingspartiet inte kan och inte vill acceptera. Maktkoncentration och centralisering ökar inte medborgarinflytandet, fördjupar inte demokratin, ökar inte jämlikheten. Maktkoncentration är maktkoncentration, centralisering är centralisering, ingenting annat. Inom moderata samlingspartiet vill vi och kommer vi i riksdagen att verka för ett annat samhälle, där den samhälleliga förmögenhetstillväxten ligger på den enskilde medborgaren, inte på staten, inte i första hand på AP-fonden och inte på en mindre grupp privata förmögenhetsägare. Det är i ett sådant samhälle som vi menar att vi kan öka tryggheten. Trygghet är inte bara rätt till bidrag och hjälp från staten; trygghet är också oberoende, möjligheter att välja, möjligheter att själv forma sitt liv, och det är den politiken som vi i moderata samlingspartiet företräder och kommer att företräda i Sveriges riksdag.